Herr ålderspresident! Vi har nu att diskutera SkU25 Mervärdesskatt . Det är ett betänkande som har bäring på de motioner som lämnades under den allmänna motionstiden föregående höst. Momsfrågan står på agendan. Det är en stor fråga där vi ska förhålla oss dels till EU:s gemensamma momsdirektiv, dels till den svenska lagstiftningen. Momsfrågan präglas av en rad olika lagstiftningar och tillämpningar som ibland kan upplevas som motsägelsefulla. Riksdagen har vid flera tillfällen uttryckt att skattereformen från 1990-talet ska förändras, och en rad förändringar har också gjorts just på momsområdet. Det här har skapat någon form av lapptäcke, skulle man kunna säga, när det gäller momsområdesfrågan. Vi kan se i olika undersökningar att momsen tyvärr hamnar högt på företagens lista över rangordnade administrativa problem och bördor. Förenklas företagens vardag kan fler företag startas och fler jobb skapas, vilket i förlängningen också stärker välfärden. I en tid där skattebaser blir mer och mer rörliga och där det blir svårare att hitta robusta och effektiva skatter kommer mervärdesskatten att utgöra en allt viktigare skattebas. För Centerpartiet är det viktigt att vi kan utvidga förenklingsarbetet inom momsområdet. Därför är det angeläget att vi får en utredning på plats som syftar till att behålla och utvidga möjligheterna för fler enskilda företagare att redovisa sin moms årsvis. Dagens system måste utvidgas till att omfatta även mindre företag med gränsöverskridande handel. Herr ålderspresident! Min bild är att den svenska skatteviljan är hög. Väljarna har gett oss ett förtroende som lagstiftare. Det är också vår skyldighet att se till att det är lätt att betala skatt. Det är dock mycket viktigt att skattesystemet uppfattas som legitimt och rättvist. Olika momssatser för snarlika varor och tjänster ger upphov till gråzoner, vilket leder till att skattesystemet uppfattas som godtyckligt och orättvist. Skillnader i mervärdesskattenivåer är inte och har inte alltid varit logiskt motiverade. Momsnivån vid till exempel en musikkonsert där publiken enbart lyssnar till musiken är 6 procent. Så snart åhörarna utöver lyssnandet vill röra sig till musiken är momsnivån 25 procent. Ett annat exempel är när Alliansen på Centerpartiets initiativ införde samma momssats på maten vid restaurangbesöket som i matvaruaffären. Det är bara att konstatera att det går att göra skillnad och göra rätt - det hänger på viljan. Med detta sagt kan jag konstatera att momsen för biobesök höjdes vid årsskiftet, från 6 till 25 procent. Regeringens politik innebär därmed en ökad kostnad för biobesökare på omkring 240 miljoner kronor. Det slår hårt mot mindre biografer, företrädesvis på landsbygden. Detta är oacceptabelt. Herr ålderspresident! Det sker stora och snabba förändringar inom medieområdet. Den digitala utvecklingen har många fördelar, men medievärlden har drabbats. Det har inneburit att annonspengar har flyttat till andra ställen på internet. Nu krävs snabba åtgärder för att säkra tillgången till en professionell lokal journalistik. Reklamskatten, som enbart gäller annonser i tryckta kommersiella medier, behöver avskaffas så att skatten på tryckta och digitala medier likställs. Denna likabehandling av medier måste också gälla momsen. Herr ålderspresident! De olika skattesatserna får reella konsekvenser för de företag som ska betala in skatterna och behöver administrera de olika skattesatserna. Svenska företag uppger att administration av olika skattesatser utgör stora hinder. De differentierade momssatserna utgör problem för företag, särskilt för de allra minsta. Ett genomsnittligt svenskt företag lägger 120 timmar varje år på att administrera skatter. Det är olyckligt att så mycket tid tas från företagens kärnverksamhet. Transparens, enkelhet, effektivitet och förutsägbarhet måste vara ledord i skattesystemet. Det ska vara enkelt att betala skatt, och det ska stå klart vilka skatter som gäller på varor och tjänster. Administration av skatter ska inte hindra företag från att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Mot den bakgrunden är det positivt att skatteutskottet i mångt och mycket har haft en samstämmig syn i dessa frågor. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till Centerns reservation nr 2. Jag backar givetvis upp alla Alliansens reservationer; talare efter mig kommer att yrka bifall till dessa.

Herr ålderspresident! Jag börjar med att yrka bifall till vår reservation nr 1. Mervärdesskatt eller moms, som vi vant oss att kalla denna skatteform, är en skatt på konsumtion, som betalas av den slutliga konsumenten av en vara eller en tjänst. Totalt beräknas mervärdesskatten inbringa ca 414 miljarder kronor till statskassan i år. Den är därmed statens näst största inkomstkälla efter arbetsgivaravgifterna, som inbringar ca 542 miljarder. Av statens totala skatteintäkter 2017 utgör mervärdesskatten således ca 33 procent om man räknar med avgifterna till ålderspensionssystemet, annars 41 procent. Att mervärdesskatten är en mycket viktig källa för staten är därmed ställt utom varje tvivel. I det ljuset är det också viktigt att konstatera att vi inte själva råder över alla delar av vårt eget system för mervärdesskatt. EU reglerar medlemsländernas hantering av mervärdesskatt genom det så kallade mervärdesskattedirektivet. Syftet är att harmonisera skattebasen för mervärdesskatt i unionen för att skapa ett enhetligt förfarande och därigenom minska incitamenten för att felaktigheter uppstår avseende mervärdesskatt vid handel inom EU. Mervärdesskattedirektivet reglerar hur mervärdesskatt får användas. Det är implementerat i svensk lag genom mervärdesskattelagen. Nivåerna på skattesatserna för mervärdesskatt avgörs dock av varje medlemsland. Det pågår just nu en översyn av mervärdesskattelagen för att förtydliga den och säkerställa att den följer EU:s direktiv. Herr ålderspresident! Man kan alltså konstatera att Sverige, liksom övriga medlemsländer, inte råder över hur vi använder olika momssatser för olika verksamheter. Förutom att detta bakbinder Sveriges förmåga att besluta över sin egen beskattning ger det en hel del absurda effekter. Denna situation, tillsammans med många andra tendenser inom EU-byråkratin, utgör ett presumtivt hot mot vår nationella suveränitet. EU har däremot en roll att fylla på detta område när det gäller att föreslå åtgärder för att minska bedrägerier på momsområdet. I det stycket pågår det ett arbete inom EU, och det är bra. Herr ålderspresident! I betänkandet med riksdagsårets motioner om mervärdesskatt speglas dessa förutsättningar och effekter. Totalt har 34 motioner lämnats in avseende olika momsfrågor. Sverigedemokraterna svarar för 7 av dessa. Många motioner berör samma eller likartade problem, och den vanligaste frågan handlar om våra möjligheter att åstadkomma jämlika villkor för moms inom turistnäringarna och på kulturområdet. Här handlar det om att Sverige inte har rätt att välja att sätta samma låga moms på till exempel tryckta böcker och e-böcker, eller att vi inte får ha samma låga moms på hyra av kajplatser i en gästhamn som för husvagnar på en camping. Men även andra frågor inom momsområdet berörs. Våra motioner på mervärdesskatteområdet behandlar många viktiga aspekter. I utskottsarbetet har vi dock valt att koncentrera oss på vår kommittémotion om turismen och besöksnäringen, som är en mycket viktig utvecklingsbransch med stor potential att skapa väldigt många nya arbetstillfällen i Sverige. Besöksnäringarna är redan väldigt viktiga för vårt land och ger många människor deras dagliga försörjning. Man levererar också betydande belopp till den svenska statskassan, inte minst genom att locka utländska turister till landet och därigenom starkt bidra till en positiv tjänstebalans. Vår natur skapar unika förutsättningar för naturturism, som inte minst utomlands betraktas som mycket intressant. Intresset för Sverige är relativt stort i omvärlden. Enligt World Economic Forum har dock Sveriges attraktionskraft utomlands halkat ned från femte plats 2011 till plats nr 23 av ca 150 jämförda länder 2016. Vi måste därför agera för att bygga de förutsättningar som gör att vår turistnäring kan utvecklas utan krångliga och ologiska skatteregler. Branschorganisationerna tror på Sverige, och i den nationella strategin för svensk besöksnäring har man satt upp som mål att till 2020 ha en omsättning på 500 miljarder kronor. Intresset utomlands finns, den egna tilltron till framtiden finns och från Sverigedemokraternas håll agerar vi för att säkra den politiska viljan här i Sveriges riksdag. Momsfrågan är en del av det arbetet. Herr ålderspresident! Vår reservation handlar om ett antal mycket ologiska situationer med differentierade momssatser som skapar onödiga skillnader i kostnader mellan olika varianter på likartade verksamheter. De skapar därmed en osund konkurrens. Skillnaderna missgynnar bland annat småskalig natur och kulturturism, vilken främst återfinns på landsbygden. Dagens system är krångligt och byråkratiskt och missgynnar de mest arbetsintensiva delarna av dessa branscher. Några exempel på de begränsande och skadliga skillnader i momsskattesatser som vi adresserar i vår reservation är: När man besöker en djurpark betalar man 6 procent i moms på inköpet av entrébiljetten, men man får betala hela 25 procents moms om man besöker en viltsafari eller åker på en guidad paddeltur. Vid ett besök på ett museum betalar man 6 procent i moms för inträdesbiljetten, men 25 procent om man går på en historisk stadsvandring med guide. När man köper en vanlig tryckt bok betalar man 6 procent i moms, men om man väljer att lyssna på samma alster i form av en e-bok är momssatsen 25 procent. Musik utan tillgång till dansgolv - som Per Åsling var inne på - belastas med 6 procent i moms medan musik med dansgolv belastas med 25 procent. Herr ålderspresident! Det här är absurditeter som inte borde finnas i ett skattesystem. Så kan vi inte ha det i Sverige, enligt vår mening. Vi måste se till att verksamheter av likartad karaktär beskattas lika, oavsett om man är ute eller inne, dansar eller bara lyssnar på musik eller om man läser en bok med texten tryckt på papper eller tillgodogör sig den i elektronisk form. Sverigedemokraterna anser att det är hög tid att göra en översyn av dessa gränsdragningsproblem. En översyn av momssatser pågår förvisso i EU:s regi, men givet att detta kan ta lång tid är det motiverat att skyndsamt göra en nationell översyn.

Herr ålderspresident! Låt mig börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 3 som handlar om att momsen måste sänkas på e-böcker till 6 procent. Regeringens ambitioner är goda, men det går alldeles för långsamt och ambitioner räcker inte. Det krävs kraftfull handling från regeringens sida för att sätta press i EU. Jag tror att vi alla möter människor i vår omgivning som säger sig vara ointresserade av politik, eller i varje fall inte lika intresserade som vi. Det kan vara argument som: Det rör inte mig och mitt liv. Man har mycket med barn, jobb, skola. Man kan tycka att det är för komplicerat och tekniskt och att politiker ofta pratar ett språk som går över vanliga människors huvuden. Man kan tycka att alla politiker är banditer, och visst finns det en och annan bandit också bland politikerna, men de flesta av oss är hederliga och sjysta och vill göra Sverige bättre. Mervärdesskatten, momsen, gör det inte direkt enklare för människor att intressera sig för politik. Den kan uppfattas som komplicerad, men är i grund och botten någonting som borde vara väldigt viktigt för människor att intressera sig för. Momsen styr vad mjölken och maten kostar och vad det kostar att äta på restaurang. Momsen styr vem som betalar mer eller mindre i relation till sin inkomst för olika nödvändigheter för att överleva. Momsen styr också vad vi har råd med i vår gemensamma välfärdssektor. Enligt budgeten för 2016 står momsen för närmare 380 miljarder kronor och över 20 procent av samhällets totala skatteinkomster. Det är nästan dubbelt så mycket som inkomsterna av skatt på kapital. Ekonomer älskar momsen. De tycker att momsen är stabil, den betalas av alla, den ger stora intäkter till staten och den kan inte flyttas. Det är bra att det blir intäkter till staten att finansiera välfärden med. Men det är klart att det också finns problem med momsen. Den är inte omfördelande och inte utjämnande. Den leder inte till ökad jämlikhet. Den slår hårdare mot människor med låga inkomster än mot människor med höga inkomster. Momsens betydelse är viktigare nu än innan de gigantiska sänkningar av inkomstskatterna som genomfördes under de borgerliga åren. Momsen slår också, som sagt, hårdast mot dem med tunnast plånbok. Vi tar ut moms och andra skatter för att betala för allt som vi tycker är viktigt. Vi vill ha bra skolor, och vi vill att lärarna ska få mer betalt. Vi vill ha bra sjukvård, och vi vill att sjuksköterskorna ska få högre löner. Vi vill ha fina vägar. Vi vill att polisen ska komma när vi ringer, och vi vill att polisen ska tjäna tillräckligt bra. När vi pratar om skatter måste vi prata om just detta och om relationen mellan skatteintäkter och vad vi kan få för dem. Vem gynnas, och vem missgynnas? Vems liv förenklas, och vems liv försvåras? Varför står just den här procentsatsen här och inte där? Vem får betala för allt det som vi vill ha? Jag vill i sammanhanget säga några ord om Nordea - för ni har säkert inte missat den senaste skandalen - och den alltmer gynnade banksektorn. Även när det gäller momsen är banksektorn gynnad. Finansiella aktiviteter och finansiella tjänster är momsbefriade, och det finns beräkningar som säger att det gynnar banksektorn med upp till 19 miljarder, enligt Torbjörn Hållö. Det är samma banker som slår vinstrekord på vinstrekord och har jättelika utdelningar. Det är samma banker som gynnas av den implicita garantin som gör att de kan ta billigare lån på marknaden. Värdet av detta är enligt Riksbanken upp till 26 miljarder per år. Bankerna gynnas av de återkommande bolagsskattesänkningar som vi har sett i Sverige. En vinnare i systemet är alltså bankerna och Nordea därför att vi inte har kunnat momsbelägga finansiella tjänster. Vem tjänar på det? Vem drar in storkovan? Och vem får stå för fiolerna och betala för att bankerna inte betalar? Jag brukar säga till dem som finns i min omgivning att det är det här som är politik. Det är det här som vi måste bestämma, och det är därför många fler av dem jag känner i grund och botten är intresserade av politik och pratar om politik hela tiden. Detta är sådant många pratar om vid frukostbordet, när de är ute och dricker öl eller när de hämtar sina barn på förskolan. Som vänsterpartist kan jag lova alla dem som säger sig inte vara intresserade av politik att vi kämpar för att skatterna på kapital och fastigheter ökar och blir progressiva, så att också de med goda inkomster får vara med och betala. Vi kämpar för att de stora företagen som med skatteplanering smiter undan skatten ska få betala mer. Vi kämpar för att också de med höga inkomster ska bidra och bidra mer till vår gemensamma välfärd än de med låg inkomst eller ingen inkomst alls. Vi kämpar för att hitta vägar för att de med låg inkomst ska få behålla mer i plånboken och så att också de kan få ett friare liv. Vi kämpar för att Nordea ska betala en högre resolutionsavgift för att säkra den finansiella stabiliteten, som det heter på ekonomspråk. Vi har i dag ett skattesystem som gynnar stora företag, dem med höga inkomster och arbete och dem som kan inkomstomvandla och skatteplanera. Det är ett riggat system där de rika kommer undan med låga skatter och stora avdragsmöjligheter. Ska vi bygga ett rättvist och solidariskt samhälle med en ekonomi för alla måste vi ändra på det. Det vill vi i Vänsterpartiet. I det systemet ingår mervärdesskatten, och det är en viktig skatt att dra in.

Herr ålderspresident! Ibland funderar jag på om vi människor har en förkärlek för system som är svåra att förstå och krångliga att efterleva. Helst verkar vi vilja att systemet i sig skapar en ny arbetsmarknad av människor som ska tolka det system som vi har skapat i alla dess delar. Skattesystemet i allmänhet men mervärdesskatten i synnerhet är en materia som kräver sin person för att förstå. Varje del i sig kan vara tydlig, rak och enkel att följa. Men i ett större sammanhang av olika momssatser, näringsgrenar, gränshandel med mera blir även den enklaste momsregel oerhört komplicerad när den ska jobba med övriga. Svenska företag bedriver alltmer handel på annan marknad än den svenska. Det betyder inte bara att de svenska momsreglerna utan även övriga länders momsregler ska beaktas av företagen. Vi kristdemokrater har inriktat oss på att försöka förenkla momsen i en av de grenar som växer oerhört i dag: besöks, turism och mötesindustrin. Kristdemokraterna har länge ansett att dagens system med olika momssatser är krångligt och byråkratiskt och att det missgynnar de mest arbetsintensiva delarna av besöksnäringen. En viktig del i att stimulera tillväxt av turism och mötesindustri är att förenkla momsen och göra gränsdragningarna begripliga för människor som vill driva företag. Om verksamheterna även från mervärdesskattesynpunkt kunde delas in i de fyra kategorierna mat, logi, aktiviteter och transport, som är grunden för turism, skulle momsen för den egna företagaren bli mer förståelig och enkel, eller i varje fall enklare, att hantera. En rad åtgärder behövs för att stimulera tillväxt inom besöks och konferensnäringen. Att minska regelbördan och förbättra skattesituationen för besöksnäringen är en viktig del i detta. Man bör se över hur momssatserna inom besöksnäringen kan harmoniseras. Turism och övrig besöksnäring uppmuntras på olika sätt över landet, men regelverket för moms underlättar inte arbetet. Upplevelser har en moms på 25 procent. Kultur och transporter beläggs med 6 procent. Restaurangmomsen har halverats till 12 procent, men för mötesindustrin i övrigt har konferensarrangemang med tillhörande tjänster en moms på 25 procent medan logidelen för konferensdeltagarna beskattas med 12 procent. Viss mat som serveras till konferensdeltagare beskattas med 12 procent, annan med 25 procent. Särskilda regler gäller för ideella föreningar och företag samt studieförbund. Min och Kristdemokraternas uppfattning är att momsen bör vara enkel att hantera för både företag och privatpersoner. Att få allt detta rätt kräver sin person. Och ja, vi har med detta system skapat minst ytterligare ett arbetstillfälle eftersom någon ska sätta sig in i allt och redovisa alla dessa olika momssatser. Men bördan för företagen ökar, och man kanske inte startar det företag som man tror på av rädsla för de kostnader det medför. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag, inte minst småföretag. Varje småföretag med sin idé som vi lyckas få igång och som skapar nya arbetstillfällen kräver en medalj och oerhört mycket stöd och förståelse från oss i denna kammare. Jag anser att en förståelse för mervärdesskattedelen saknas i denna kammare när vi ska fatta beslut. Vi tror att man bör se över detta. Jag tycker att man ska börja med turism, besöks och mötesindustrin, som är på uppgång och som är bra för Sverige. Men det finns gränsdragningar att göra. Vi tar oss alla säkert till en bio ibland och ser en film. Det är ett nöje som vi delar med ungefär 2 1⁄2 miljon andra besökare i Sverige. Biografer har en allt tuffare marknad att konkurrera på och behöver utveckla biobesökarnas upplevelse av filmen i en biograf. Detta arbete kräver framförhållning, uthållighet och stabilitet. Regeringen har däremot hjälpt till att skapa oro, försämra biografers möjlighet att konkurrera på marknaden och slå mot glesbygden, där underlaget för besökare är mindre, och oron bör vara större. Regeringens politik innebär att momsen chockhöjs från 6 till 25 procent. Detta innebär en ökad kostnad för alla biobesökare på 240 miljoner kronor. Regeringens kompensation till biografer i glesbygden är på 25 miljoner kronor. Ja, ni hörde skillnaden: en ökning på 240 miljoner medan kompensationen ligger på 25 miljoner kronor. I detta perspektiv måste det anses vara otillräckligt. Samtidigt visar regeringens politik på dess oförmåga att förstå att kultur och företagande hänger samman. Den höjda momsen slår hårt mot många biografer ute på landsbygden. Film är en del av kulturpolitiken och bör följaktligen ha samma momssats som annan kulturverksamhet. Allt annat är orimligt och orättvist. En slogan som regeringen annars brukar använda är "Rättvist och rimligt". Detta gäller inte biomomsen. Alliansen säger därför nej till momshöjningen. Herr ålderspresident! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till Alliansens reservation nr 6.

Herr ålderspresident! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkande SkU25 och därmed avslag på alla motionsyrkanden på området mervärdesskatt. Det innebär också att jag yrkar avslag på alla reservationer i betänkandet. I budgetpropositionen för 2016 gjorde regeringen bedömningen att mervärdesskattelagen borde ses över för att göra lagen mer överskådlig samt anpassa lagens regler och begrepp till mervärdesskattedirektivet. Regeringen har under andra halvan av 2016 tillsatt en utredning för att göra denna översyn av momssystemet. Uppdraget ska redovisas efter nästa val och senast den 1 april 2019. Som bekant styrs momsen av EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv. Kommissionen presenterade den 7 april 2016 en handlingsplan för hur man vill modernisera momsen inom EU. Kommissionen säger att handlingsplanen är ett första steg mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU som ska bli bättre rustat för att bekämpa bedrägeri, stödja näringslivet och främja den digitala ekonomin och e-handeln.

Kommissionen vill 2017 lägga fram ett momsförenklingspaket som är utformat för att stödja tillväxten för små och medelstora företag och göra gränsöverskridande handel enklare för dem. Jag tror inte, herr ålderspresident, att något parti eller någon ledamot i kammaren har något emot detta, inte ens de mer extrema brexitälskarna och EU-motståndarna. Det blir sällan större strider om momsfrågorna, och det är bra. Vi bör söka mer av samverkan och mindre av strid kring skatterna liksom i andra långsiktiga frågor som är av vikt för Sverige som nation. Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. Genom skatten kan staten ge alla lika möjligheter till utbildning och ett bättre liv. En stor del av Sveriges välfärdssystem betalas av skatter. Det är skatter som bekostar sjukvård, skola, äldreomsorg, försvar, polis, rättsväsen med mera. Mervärdesskatten, eller momsen som vi ofta säger, beräknades svara för ca 41 procent av statens skatteintäkter år 2016. Det fanns år 2015 ungefär 1 miljon företag som var registrerade för mervärdesskatt. Mervärdesskatten berör således ett stort antal företag, och dessa genomför åtskilliga transaktioner av olika slag som omfattas av mervärdesbeskattningen. En rad motioner rörande momssänkningar har av olika ledamöter lämnats in från näringslivet och olika intresseorganisationer. Lobbyisttraditionen är på detta område skrämmande stark. Varje nedsättning och undantag föder i regel nya krav på nedsättningar och undantag på närliggande områden. Det ska erkännas att inte heller regeringen och mitt eget parti är helt immuna mot denna sjuka. Ett förslag om sänkt moms för naturguider kommer att finnas med i budgeten för 2018. Olikartade momssatser på vissa närliggande områden är givetvis motsägelsefullt. Förhoppningsvis kan regeringens arbete och EU:s nya momsdirektiv räta ut sådana problem. Herr ålderspresident! Grundfrågan är dock alltid: Hur ska skattesänkningen finansieras? Små skattesänkningsbäckar växer gärna till stora floder, och skulle alla de aldrig så behjärtansvärda förslag som kommit i motionsväg beaktas skulle momssystemet bli till en alltmer ihålig schweizerost och förr eller senare rasa ihop. En utveckling mot en enhetlig moms, som i Danmark, vore nog bra på många sätt. Men dit är det långt kvar, och jag tror inte att det kommer att kunna åstadkommas på annat sätt än utifrån en större skatteutredning, som också måste ta hänsyn till och kopplas till de skatteintäkter som behövs med tanke på de demografiska utmaningar som Sverige står inför. Till betänkandet hör också en rad andra motioner. Givetvis yrkar jag avslag på motionen om breddat ROT-avdrag. Även detta är ett exempel på hur avdrag och skatteavdrag föder nya och utvidgade krav - alltid mer och aldrig nog! Herr ålderspresident! Jag ska nu upprepa Adnan Dibranis - det är egentligen hans debatt - väl valda avslutningsord från förra årets momsdebatt: "Momsinkomsterna är centrala för välfärdens och andra gemensamma investeringars finansiering. Även hållbarhetsfrågan finns egentligen i momsen, som är en skatt på vår konsumtion. Diskussioner om momsen är en möjlig utgångspunkt för framväxten av en bredare skatteöverenskommelse. I den finns mindre av ideologiska låsningar och en tydlig utmaning i den tekniska utvecklingen som alla partier måste besvara."

Herr ålderspresident! Vi debatterar skatteutskottets betänkande om mervärdesskatt. Momsen är en väsentlig del av de skatteintäkter som staten får in för att bekosta välfärden. Inför det här året, 2017, sänktes momsen på enklare reparationstjänster. Att lämna in cykeln på lagning blir belagt med 12 procents moms i stället för 25. Det är en halvering. Samma sak gäller för kläder, textilier och skor. Samtidigt gjordes också en utvidgning av RUT-avdraget till att innefatta fler tjänster än tidigare. Syftet med det här är tydligt. Dels vill vi främja en framväxt av arbetstillfällen, dels vill vi att det ska bli billigare att reparera och återvinna. Vi ska lämna slit-och-släng-samhället bakom oss och i stället eftersträva en cirkulär ekonomi, där vi återanvänder produkter och material i ökad utsträckning. Det här är ett första steg. Det finns en enorm kraft och potential i återvinning och en cirkulär delningsekonomi, som vi hittills bara har påbörjat. Förra veckan lämnades en utredning om cirkulär ekonomi till regeringen. Det är en utredning med många intressanta förslag. Förslagen handlar exempelvis om att stärka begagnathandel och delning och om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi med aktörer från både politik och näringsliv och andra aktörer för att formulera en nationell ambition på området. Ett förslag är att införa ett "hyberavdrag", som går ut på att en skattereduktion får göras när man lämnar in konsumentprodukter för reparation. Enligt utredningen skulle det förslaget kunna leda till 15 000 nya arbetstillfällen. Ett annat förslag är att främja bilpooler. Det kan göras på många olika sätt. Mycket av det handlar om kriterier och tydliga definitioner och inte minst möjlighet för kommuner att avsätta gatumark som bilpoolsparkering. Men det finns också momsrelaterade frågor i detta. Kollektivtrafiken är belagd med 6 procents moms, men bilpoolstjänster är i dag belagda med 25 procents moms. Bilpooler är ett alldeles ypperligt sätt att ha tillgång till bil med alla de fördelar det innebär, men samtidigt slippa många av de nackdelar det innebär. Vi kan framöver ha anledning att diskutera om vi ska se bilpooler som en form av kollektivtrafik. Frågan om sänkt moms på digitala e-publikationer diskuterar vi ibland. Regeringen jobbar nu på att EU ska tillåta detta, vilket är positivt. Finansministern och kulturministern har i en debattartikel uttalat att detta är någonting som man vill genomföra så fort detta godkänns av EU. Det finns en logik i att man behandlar tryckta och digitala publikationer på samma sätt. Inte minst mot bakgrund av de problem som vi ser i mediebranschen är detta väldigt angeläget. Herr talman! Regeringen har aviserat ett förslag om att momsen på naturguidningar ska sänkas till 6 procent. Det finns många positiva aspekter med ett sådant förslag. Det är en viktig näring som har potential att växa ännu mer. Det är också någonting som gör att människor får utökade möjligheter att ta del av naturupplevelser. Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! De momsfrågor man kan debattera är verkligen många. Det har vi hört här i dag. Jag kommer att begränsa mig till fyra områden. Den första fråga jag vill ta upp är biomomsen. Regeringen har valt att chockhöja biomomsen. Film är för oss moderater och Alliansen en utmärkt form av kultur, med biografer i nästan hela landet. Men genom sin filmpolitik vänder regeringen branschen såväl som biotittarna ryggen. Kultur har, som vi har hört i dag, en nedsatt moms, men av någon anledning som jag inte riktigt förstår ser inte regeringen biobesök som kultur. Det gör vi moderater. Därför står jag självklart också bakom Alliansens reservation. Det finns sedan tidigare ett tillkännagivande när det gäller biomomsen som en majoritet av riksdagens ledamöter står bakom. Jag tycker därför att det är lite anmärkningsvärt i dag att Sverigedemokraterna har valt att vända landsbygden och bion ryggen - det handlar om synen på bio som kultur. Den andra frågan, herr talman, som jag vill ta upp och där vi skiljer oss i förhållande till regeringens förslag gäller avdragsförbudet för stadigvarande bostad. I samband med det stora flyktingmottagandet har frågan aktualiserats. Privata företag som omvandlar lokaler till bostäder för flyktingar drabbas av en omodern lagstiftning. Den leder till högre hyror och en stor osäkerhet för fastighetsägarna. En fastighetsägare kan bli återbetalningsskyldig för moms tio år tillbaka i tiden när han omvandlar en lokal till flyktingbostäder. Här vill vi i Moderaterna tillsammans med övriga Alliansen se över lagstiftningen för att modernisera den. Därför vill jag yrka bifall till Alliansens reservation nr 6. Den tredje frågan, herr talman, rör konsekvensbeskrivningar, som vi har diskuterat rätt många gånger i kammaren. Här brister det från regeringens sida. Mest brister det självklart från Finansdepartementets sida. Bland annat brast det när det gällde konsekvensanalysen av lagstiftningen om mervärdesskatt på posttjänster. Det fanns inte någon analys av konkurrensneutraliteten. I dag har vi ett statligt bolag, Postnord, som inte är momsskyldigt och som i och med detta får konkurrensfördelar som de andra bolagen på marknaden inte har. Detta har bland annat Konkurrensverket reagerat på. Situationen är ohållbar. Vi i Alliansen delar Konkurrensverkets åsikt. Detta kunde ha undvikits med en riktig konsekvensanalys - det är något som också framgår av Alliansens reservation. Slutligen, herr talman, vill jag lyfta fram regelförenklingarna för de små företagen, de med under tio anställda. Regelbördan är som tyngst att bära för de minsta företagen. Moderaterna vill att de ska kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet i stället för på blanketter och administration. Vi har inte råd att tappa tempo i förenklingsarbetet. Vi vet att fyra av fem jobb tillkommer i de små företagen. Det är därför vi moderater vill att det ska utredas hur dessa mindre företag kan undantas från administration. Vi vill även göra en översyn av höjda beloppsgränser för förenklad faktura för att underlätta företagens hantering av mervärdesskatt. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till Moderaternas reservation nr 8. Ska man sammanfatta skillnaderna i detta betänkande kan man säga: Regeringens politik slår mot kulturen. Den slår mot biografägarna, som konkurrerar med statliga museer. Den slår mot företagare som konkurrerar med statliga företag. Och den slår mot småföretag, som drabbas av mer regelkrångel än om vi hade haft en moderatledd alliansregering.

Herr talman!

Jag kan ge ett exempel. Jag ska citera en del av den motion som vi har väckt: "Den differentierade momssatsen inom olika turistnäringar är problematisk, emedan den leder till onaturliga konkurrensfördelar och missgynnar småskalig natur och ekoturism, vilket främst återfinns på landsbygden. Exempelvis betalar man 6 procent i moms vid ett besök på en djurpark, medan man vid viltskådning i det fria betalar 25 procent." Hur menar Cecilie Tenfjord-Toftby att detta skulle vara emot landsbygden? Jag vill gärna ha en förklaring till det.
Herr talman! Jag ifrågasatte inte vad som fanns i Sverigedemokraternas motion. Jag efterfrågade det som inte fanns, nämligen ett tydligt besked om att Sverigedemokraterna fortsatt står bakom att biobesökare ska ha samma moms som de som besöker andra kulturevenemang. Jag har inte gått in på vad som står i er reservation. Men jag efterfrågar, som sagt, herr talman, vad som inte står där. Biobesökare ska i dag betala en högre moms än de som besöker andra kulturevenemang. Vi vet också att regeringen har gjort det gratis att besöka statliga museer, som finns i storstäder. Biograferna finns på landsbygden. Vi har tidigare varit överens i Sveriges riksdag om ett tillkännagivande om att biobesökare och biografer på landsbygden ska ha samma möjligheter. Det ska vara samma moms som för övrig kultur. Detta är en straffskatt för dem som bor på landsbygden och som inte har möjlighet att besöka de statliga museerna, som regeringen subventionerar. Därför frågar jag återigen: Har Sverigedemokraterna svängt i frågan om nedsatt moms på biobesök, som ni tidigare stod bakom i ett gemensamt tillkännagivande i denna kammare?
Herr talman! Nej, det har vi absolut inte gjort. Men vi har i detta betänkande inte reserverat oss till förmån för något sådant yrkande i någon motion. Vi har definitivt inte ändrat åsikt i just den frågan. Men vi har bedömt de andra bitar som vi har lyft upp i detta sammanhang i år som ännu större och ännu viktigare. Vi står naturligtvis fortfarande kvar vid de åsikter vi har haft tidigare kring biomomsen. Jag förstår inte att man gör en så stor affär av att vi inte lyfter upp det just i detta sammanhang. Man kan inte ta med allting på en gång. I så fall skulle vi få diskutera detta i flera dagar här.
Herr talman! Olle Felten kanske tycker att det är konstigt av mig att jag tar upp just denna fråga. Men jag kan lova Olle Felten att de som finns där ute och som besöker biograferna inte förstår varför Sverigedemokraterna i dag inte kunde stå fast vid sin linje. Sverigedemokraternas agerande i denna fråga framstår som väldigt konstigt. Frågan är: Kan man lita på att Sverigedemokraterna inte svänger nästa gång de ska rösta om någonting som de tidigare har varit med om att ge regeringen ett tillkännagivande om?